Herr talman! Frågan om rätt för aktieägare att vid generationsskifte få lån ur bolaget behandlades av riksdagen så sent som den 12 december förra året, då den nya aktiebolagslagen antogs. Eftersom vi moderater anser att frågan då inte fick en tillfredsställande lösning, har vi anledning att nu återkomma till den. Från 1973 finns det ett förbud för aktiebolag att lämna penninglån till aktieägare, styrelseledamot eller verkställande direktör. Lån får inte heller lämnas till den som är gift med eller nära släkt med de här per sonerna. Från detta låneförbud finns det vissa generella undantag såsom koncernlån och småaktieägarlån, som jag nu inte tänker gå närmare in på. Det finns också en möjlighet att få dispens från låneförbudet. Länsstyrelsen kan på ansökan medge undantag från låneförbudet, om synnerliga skäl därtill föreligger. Utformningen av dessa lagbestämmelser är bakgrunden till yrkandet i motionen 1975/76:1105.

Den nuvarande möjligheten till dispens, som jag tidigare nämnde, ger inte den stadga och den rättssäkerhet som behövs för att småföretagarna skall våga expandera till gagn för företaget, de anställda och samhället i övrigt. Det har påståtts att det skulle vara så svårt att utforma lagtext att detta skulle utgöra ett hinder mot att genomföra de föreslagna reglerna. Det skälet finner jag föga övertygande. Enligt mitt sätt att se finns det nu inga hinder för att genomföra de begärda ändringarna. Att det inte sker är desto märkligare som alla tycks vara ense om att företagens svårigheter är stora och att det är viktigt att underlätta deras situation. I finansdebatten för några dagar sedan sade statsministern följande: ”Vi tycker mycket bra om småföretagen, och det skall vi fortsätta med att göra. Jag har ofta varit med småföretagare på konferenser och vet därför att de har en del besvärliga problem, t.ex. företagsöverlåtelsen vid arvskifte och liknande. Det håller vi nu på att se över. Vi tycker också att vi bör hjälpa dem till bättre kreditmöjligheter och liknande.” Man frågar sig: Är detta bara ord? Varför görs inte något nu när det behövs? Att hänvisa till att företagsskatteberedningen skall utreda hela generationsskiftesproblematiken är inte någon tröst i dagens situation. Vem vet när den utredningen blir färdig med sitt arbete och när riksdagen kan få det till bedömning? Allt är ställt på en oviss framtid. Här behövs handling nu. Kurt Samuelsson påpekar i en just publicerad artikel att åtgärder brådskar, och som exempel på ändringar som genast måste vidtas tar han som första punkt upp låneförbudet. Han avslutar sin artikel med följande: ”Papper, papper, papper och ett snår av bestämmelser —-—-—. Det borde vara oppositionens uppgift att avlägsna de värsta av de många fånigheter som drabbar småföretagarna.” Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Bara några ord om reservationen 1 vid detta betänkande. Den handlar om faran med olika röstvärden för aktier i samma bolag. Som bekant vill vi liberaler mer än andra söka motverka både statliga och privata maktkoncentrationstendenser inom näringslivet. Vi vill spri da makt och inflytande till så många som möjligt. Det vill väl också andra partier göra, men de framför detta mera som ett allmänt tyckande. Vi vill skrida till handling, bl.a. på det sätt som vi givit uttryck för i en partimotion och som nu kommer igen i reservationen 1. F.n. finns det många bolag som har olika röstvärden för aktier. I de flesta bolag är relationen numera högst 1-10, men det finns också bolag som fortfarande har relationen 1-1 000. Vi finner detta helt orimligt och vill alltså reducera denna marginal till högst 1-3. Koncentrationsutredningen hade på sin tid naturligt nog ögonen på detta problem och fann förhållandena mycket otillfredsställande. Dessutom är det värt att notera att föredragande statsrådet i propositionen förra året om ändringar i aktiebolagslagen uttalade att det principiellt riktiga är att det är samma röstvärden för aktierna. Det anser faktiskt utskottsmajoriteten också, märkligt nog, men vill inte fullfölja tankegången i handling. Utskottsmajoritetens motivering för avslag tycker vi inte är bärkraftig. Det är den gamla vanliga, som vi känner igen, nämligen att det sitter en utredning -— litet perifert i detta sammanhang, tycker jag - nämligen en utredning som skall syssla med 1916 års lag om vissa begränsningar i rätten att förvärva fast egendom. Här kommer den utlänningsklausul in som delvis har motiverat olikhet i röstvärdet för aktier. Jag kan emellertid icke på något sätt finna att det skulle vara till hinders för ifrågavarande utredning om man redan nu begränsade den tillåtna skillnaden i röstvärde för olika aktier till 1-3. Vi inom folkpartiet finner detta så angeläget att vi anser att man bör vidta denna ändring omgående. Därför yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen 1.

Herr talman! I lagutskottets betänkande nr 14 behandlas dels en fråga som — det har fru Lindquist redan påpekat — senast behandlades den 12 december i fjol, nämligen regeln om låneförbud i aktiebolagslagen, dels en fråga som gäller röstvärdet för aktier. Herr Sjöholm har nyss pläderat för den motion som har väckts i sistnämnda fråga. Det är kanske onödigt att göra en lång utläggning, och jag har inte heller för avsikt att göra det. Dessa frågor är som nämnts grundligt behandlade under höstriksdagens sista skede, i varje fall frågan om låneförbud. Utskottet hänvisar till sin skrivning i samband med ärendets behandling i höstas, då utskottet erinrade om ”att de år 1973 antagna låneförbudsreglerna i första hand motiveras av omsorg om aktiebolagens kreditvärdighet”. Dessa regler skulle alltså tjäna ett borgenärsintresse. Den andra motiveringen är att hindra skatteflyktstransaktioner i form av lån till aktieägare eller lån till personer i bolagsledningen. Utskottet erinrar vidare om reglerna om dispens från låneförbudet. Det är väl egentligen på den punkten som den lilla skillnaden finns mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen 2.

Vi är helt klara över svårigheterna, och det är således ingen skillnad i vår generella uppfattning om angelägenheten av att dessa svårigheter i görligaste mån undanröjs. Nu är det självfallet inte bara dispens från låneförbudet som i det sammanhanget kan vara verksamt, utan det finns också andra möjligheter. Vi räknar utan tvekan med att dessa ytterligare möjligheter skall kunna genomföras sedan den utredning har verkställts som företagsskatteberedningen sysslar med. Det är således, enligt utskottsmajoritetens mening, inte nu nödvändigt att göra något ytterligare undantag från det gällande låneförbudet utöver det som blir följden av att, som vi hoppas, de verkställande myndigheterna rättar sig efter riksdagens uttalande att ansökningarna om dispens från detta låneförbud skall behandlas generöst. Vad sedan beträffar röstvärdet för aktier tyckte herr Sjöholm att det inte är stor skillnad mellan utskottsmajoritetens och hans uppfattning, eftersom utskottsmajoriteten har sagt att man finner det angeläget att något görs. Utskottet anför: ”Utskottet anser sig kunna utgå från att regeringen tar upp frågan till närmare prövning i anslutning till de överväganden som blir aktuella med anledning av utredningens förslag.” Det är riktigt. Herr Sjöholm tycker att det är bättre att handla snabbt. Det ligger naturligtvis mycket i detta. Men det står klart att inte bara folkpartiet och herr Sjöholm i många sammanhang har fått finna sig i att bli hänvisade till att utredning pågår och att förslag kommer senare. Av den anledningen finner vi, herr talman, inte heller att det är möjligt att nu tillstyrka bifall till motionen i den delen. Jag ber, herr talman, att med anledning av det anförda få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet 14 på samtliga punkter.
Herr talman! Jag tror också att det är viktigt att man tillgodoser borgenärsintressena i det här sammanhanget. Men ofta ligger det även i borgenärernas intresse att det vid arvskifte bereds möjlighet för arvingarna att överta företagen. När det sedan gäller skatteflykten är vi sedan 1973 ense om att det skall finnas låneförbud. Vad vi nu begär är en inskränkning i låneförbudet. Naturligtvis kan man göra åtgärderna mot skatteflykt mycket effektiva. Jag vet ett mycket effektivt sätt, nämligen att ta död på alla de här småföretagen — då finns inte problemet längre. Men så långt skall vi väl ändå inte gå. Det finns visserligen en dispensmöjlighet, men jag tror att det medför stora svårigheter för dessa företagare att lita till länsstyrelsernas bedömning. Är man inte nöjd med ett beslut skall det överklagas till regeringen. Det tar sin tid innan sådant blir avgjort, och allt går på lösa boliner under tiden. Sammanfattningsvis vill jag alltså säga att jag beklagar att utskotts Nr 85 majoriteten anser att det nu inte skall göras någonting utan att vi skall Torsdagen den vänta och se.
Vissa aktiebolags Herr talman! Vi har inga delade meningar om att det även när det — frågor gäller borgenärsintressena kan vara önskvärt med dispens från låneförbudet. Nej, fru Lindquist, jag är övertygad om att i varje fall den riktning som jag företräder inte har någon anledning att önska den radikala lösning för att slippa dessa problem som fru Lindquist antydde, nämligen att ta död på alla små företag. Nu driver inte alla småföretagare sin verksamhet i aktiebolagsform. Jag vill understryka nödvändigheten av att vi får fram någon mellanform som är lämpligare än aktiebolagsformen för företag av mindre storlek och av familjeföretagskaraktär. Också på den punkten pågår en utredning, och det är min förhoppning att den verkligen skall lägga fram förslag till en sådan mellanform. Vi är naturligtvis inte för den mindre företagsamhetens fortsatta verksamhet uteslutande beroende av att få dispens från låneförbudet, men jag upprepar att det är vår uppfattning att denna dispensgivning skall ske generöst.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att jag instämmer med herr Svanström i att det är viktigt att vi får bolagsformer som lämpar sig för de olika företagstyperna. Det har vi inte i dag, men jag vill än en gång säga att det är viktigt att någonting sker nu.

Herr talman! I motionen 1105 anhåller representanter för de tre ickesocialistiska partierna om sådana ändringar i aktiebolagslagen att det blir möjligt för bolag att utge lån för att underlätta generationsskifte i familjeföretag. Vi har gjort detta mot bakgrund av den starkt ökande försäljningen av familjeföretag till statliga och privata storföretag samt investmentbolag. Den naturliga följden av detta blir en ökad maktkoncentration. Fru Lindquist har här väl motiverat reservationen 2, som ju också tar sikte på vad vi anfört i vår motion. Utskottets majoritet yrkar, som vi nyss har hört, avslag på motionen med den motiveringen att det finns möjligheter till dispens från låneförbudet. Och visst är det sant att länsstyrelse efter ansökan äger medge undantag från dessa förbud om, som det heter, ”synnerliga skäl därtill föreligger”, men enligt propositionen 93 år 1973 är avsikten att dispensbestämmelsen skall tillämpas mycket restriktivt. Det är alltså detta som en företagare med expansionsplaner har att förlita sig på, när han är tveksam om företaget har möjlighet att gå i 29 arv inom familjen. För hur skall en företagare veta om han, låt oss säga efter 15-20 år, kommer att få dispens vid ett arvskifte? Jag tror att herr Svanström, om han tänker efter, skall finna att det rent praktiskt under sådana förhållanden inte är så lätt att planera för framtiden. Och det är något som man måste göra i dag. Det sagda tycker jag mycket klart visar att ett system med dispens inte fungerar i de fall vi försökt påtala. Dessutom — och det är viktigt — är dispenssystemet otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt. Hur vet man att alla fall bedöms lika och objektivt? Det är också en fråga som utskottsmajoriteten borde ha ägnat mera intresse åt vid sin behandling av detta ärende. Herr talman! Låneförbudet är inte den enda orsaken till det ökande antalet företagsförsäljningar. Regeringens politik gentemot egenföretagarna förefaller vara utstakad. Steg för steg blir det allt svårare att driva ett familjeföretag. Det är en av anledningarna till att så få nya företag tillkommer. I det avseendet har en väldig minskning ägt rum. Nyföretagandet är på avskrivning. Det är någonting som vi anser vara ytterligt beklämmande. Den s.k. Pomperipossasagan, som vi tog upp häromdagen, tycker jag är symptomatisk för makthavarnas handlande gentemot småföretag och egenföretag. Egenföretagarnas organisationer har länge — vi har gjort det i flera år — påpekat problemet med egenavgifterna utan att någonting egentligen har hänt. Därför vill vi nu tacka Astrid Lindgren för att hon har satt fart på den debatten. Det tragiska är regeringens ovilja att lyssna på de organisationer som företräder egenföretagarna. Vi tycker att regeringen borde lyssna mera på dem, eftersom de i alla fall företräder dels många företag, dels hundratusentals anställda, som är beroende av att de här företagen fungerar. Även de nuvarande arvsoch förmögenhetsskatterna kommer att tillsammans med ständigt stigande sociala avgifter inom en nära framtid omöjliggöra för en företagare, speciellt då en egenföretagare, att expandera. Så här ser den där fiffiga ormen ut: Vi har stigande substansvärden, som ger högre förmögenhetsskatt. Högre förmögenhetsskatt innebär att man måste ta ut högre lön för att kunna klara sig. Högre löneuttag innebär stigande progression, som måste kompenseras med än högre löneuttag. Ovanpå allt detta har avgiftstaket slopats för de sociala kostnaderna, detta trots att förmögenheten ligger kvar och arbetar i företaget, De pengar som staten tar in skulle enligt vår uppfattning i stället behövas för nyinvesteringar i företaget. Konsekvensen av detta har vi påpekat under lång tid — ända sedan 1970 f. ö. — men först sedan vi fått den s.k. jämviktsriksdagen har frågan överlämnats till företagsskatteberedningen. Om regeringen haft något intresse av att lösa problemet hade man för länge sedan kunnat komma med en ny lag som reglerar detta komplex. Nästa ”Pomperipossaaffärssaga”, om jag får använda det uttrycket, kommer sannolikt att bli företagarnas uppgiftsskyldighet. Mycket tyder nämligen på att den uppgiftsskyldighet som i dag åläggs företagarna bara är en liten bit av vad framtiden kommer att medföra. Jag vill då referera till den senaste ökningen, som kom i samband med propositionerna om fåmansbolag och avveckling av den faktiska sambeskattningen. Även dessa två propositioner andas en kärvare inställning till egenföretagarna. Jag skulle kunna ge exempel på det, men vi har ju nyss fört den debatten i kammaren, varför jag förutsätter att kammarens ledamöter väl vet vad det handlar om. Herr talman! När man kritiserar regeringen för dess bristande förståelse för egenföretagarnas problem brukar regeringens representanter slå ifrån sig och säga ungefär så här: Men tänk så mycket pengar vi ger i bidrag, vi ger särskilt mycket bidrag till de små och medelstora företagen. Det är riktigt: Regeringen ger stöd åt olika håll. Men, herr talman, med bara bidrag kommer vi inte så långt; enbart bidrag hjälper inte! Det är framför allt andra åtgärder som näringslivet och de smärre företagen i dag behöver —- åtgärder som syftar till att stimulera själva företagandet, åtgärder som positivt stöttar företagarens roll. Det är därför som jag vill konstatera att alla de åtgärder som föreslagits på senare tid främst har syftat till att hålla sysselsättningen uppe. Det är i och för sig ett mycket vällovligt syfte, inte minst i den hårda konjunktur som vi nu upplever, men det är inte tillräckligt för att stimulera företagarna. Med det konstaterandet, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen 2 vid lagutskottets betänkande 1975/76:14.
Herr talman! Jag skall inte falla för frestelsen att beröra de ämnen som herr Hovhammar tog upp senast, eftersom de inte hör till det aktuella utskottsbetänkandet. Även för herr Hovhammar vill jag emellertid påpeka att det finns anledning att icke se så mörkt på möjligheterna för familjeföretag i bolagsform att få dispens från låneförbudet. I utskottsbehandlingen har vi ingalunda bortsett från den långsiktiga planeringen i det sammanhanget.

Ett annat exempel som nämnts är den situation som uppstår då en delägare i ett familjebolag skall lösa ut övriga delägare. Men vi vill också understryka att det i propositionen sagts rent ut att det inom ramen för den kontroll som en dispensmyndighet kan utöva kan finnas anledning att låta en person finansiera ett köp av ett aktiebolag genom lån från bolaget. Även ett direkt köp skulle alltså kunna vara en motivering till dispensgivning. Min uppfattning är att utskottsmajoriteten och reservanterna inte har någon i grunden avvikande mening när det gäller behovet av att genom dispens från låneförbudet minska de svårigheter som uppstår för företagare av denna typ vid generationsskifte. I varje fall för min del får här inte blandas in några synpunkter som skulle kunna tyda på en bristande välvilja mot dessa företagare.

Jag vill också understryka att dessa småföretagare ofta arbetar med känslan att misstänkliggöras från många håll, och den känslan måste de befrias ifrån, det är min absoluta uppfattning. Dispensgivning från låneförbudet måste därför genomföras generöst.
Herr talman! Jag har ingen anledning att betvivla herr Svanströms företagsvänlighet. Herr Svanströms senaste inlägg tycker jag bekräftar att han ser positivt speciellt på egenföretagarna och deras problem. I verkligheten är det emellertid faktiskt svårt att få en sådan dispens som vi här diskuterar; jag har träffat många småföretagare som kan bekräfta detta. Det är detta som vi har tillåtit oss att påpeka, och vårt konstaterande att det behövs en mera generös tillämpning av reglerna för dispensgivning står kvar. Vad sedan gäller det förhållandet att jag här tog upp en del andra frågor som kanske inte direkt hade anknytning till vad utskottet behandlade, så har dessa frågor i alla fall en direkt anknytning till möjligheterna för familjeoch egenföretag att fortleva. Alla de punkter som jag har tagit upp handlar ju om detta. Herr Svanström har också han kommit in på denna linje när han bl.a. nämnt frågan om uppgiftslämnandet, som vi också anser vara betungande och som är ett av skälen till att vi har anledning att se kritiskt på en hel del som regeringen här har fattat beslut om och på den politik regeringen bedriver. Jag är glad över att även herr Svanström har gått utanför utskottsbetänkandet och framfört att även uppgiftslämnandet är ett stort problem i detta sammanhang. Jag har försökt att visa att det dessutom finns många andra problem, och vi är kanske överens även om det.

Herr talman! Herr Börjesson i Glömminge har utvecklat de tekniska synpunkter man kan anlägga på propositionen om ändring i lagen om bankrörelse. Jag skall därför på den punkten fatta mig kort. Det kan förefalla som om förslaget gällde ändringar av en förhållandevis teknisk-formell natur. Men jag tror vi måste se dem i ett större politiskt sammanhang. Jag vill minnas att finansministern före valrörelsen 1973 i ett tal — om det var här i riksdagen eller någon annanstans kommer jag inte riktigt ihåg — framhöll att man skulle undvika att öppet ställa krav på en socialisering; det kunde väcka oro hos folket. Man skulle i stället sakta gå fram lagstiftningsvägen, punkt för punkt. Sedan kan man flytta sig fram till 1975, då herr Sträng på partikongressen framhöll att de som skall vara representanter för staten i bankstyrelserna skall ha en ideologisk uppfattning i dessa frågor som är samstämmig med den socialdemokratiska regeringens och partikongressens. Vi kan, tycker jag, spåra en viss linje i det handlande som här sakta ägt rum. Moderata samlingspartiet har varit emot representanter för staten i företagens styrelser, och däri inbegriper vi också banker. Det gäller vare sig vi har en socialdemokratisk regering eller en annan regering. Vi är alltså i likhet med folkpartiet emot denna lagstiftning som helhet. Det är därför naturligt att vi ser med stor skepsis på dessa förslag om en Det sägs att erfarenheten av de statliga representanterna i bankerna under de gångna åren varit tillfredsställande. Det utvecklas inte närmare vad som menas med det. Det har inte framförts några klagomål från någotdera hållet. Man kan tolka det så att representationen har tillåtit en samhällskontroll som inte skulle ha kommit till stånd på annat sätt. Men man kan också tolka det så — och det kanske är den riktiga tolkningen — att dessa samhällsrepresentanter har fungerat ungefär som andra styrelseledamöter och att det därför inte har uppstått några slitningar genom olika värderingar osv.; alla har haft samma bedömningsgrunder i olika frågor. Det är emellertid en ganska mager motivering för att nu kräva att den statliga representationen skall utvidgas även till de regionala bankstyrelserna. Det skulle innebära en ökning med ett femtiotal representanter med om inte feta så dock intressanta arvoden för en del politiker eller andra som kan ha förtroende hos ledningen. Det finns, som herr Börjesson i Glömminge delvis var inne på, inget skäl att göra den här utökningen. Tillräckliga kontrollmöjligheter finns redan för såväl de statliga som de andra styrelseledamöterna i den centrala ledningen. Man får rapporter, man kan — visserligen i efterhand — kritisera ett visst förfaringssätt och man kan alltså i framtiden ändra på det, när man sitter i styrelsen. En utökning av kontrollverksamheten blir en onödig belastning och fyller över huvud taget ingen funktion. Detsamma gäller i kanske ännu högre grad förslaget att de statliga representanterna skall ha rätt att närvara i lägre instans — tillsatta kommittéer, direktioner osv. — inte bara vid behandling av frågor som sedan skall tas upp i styrelsen utan i alla sammanhang. Antingen har de inte tid till detta och då är det meningslöst, eller också ger sig vissa personer tid att delta, och då är det en verksamhet som ligger utanför vad samhället rimligen bör ägna sig åt. Det finns redan kontrollmöjligheter, möjligheter för statliga representanter att följa verksamheten på alla nivåer, om detta skulle vara av centralt intresse. Vi är alltså inom moderata samlingspartiet emot statliga representanter såväl i regionala styrelser som i andra organ som är tillsatta av styrelserna, när dessa organ behandlar frågor som sedermera inte kommer upp i styrelsen. Slutligen till frågan om representanter för kommunerna. Redan nu finns det ofta kommunala och andra utomstående representanter i de lokala bankstyrelserna som uppgår till sammanlagt över 850. Dessa representanter fyller en funktion av stort värde — det är därför som styrelserna frivilligt har anmodat dem att vara med. Det är ett system som är helt accepterat. Nu kommer i stället ett förslag från regeringen att det skall vara ett tvång för kommunerna att tillsätta två representanter. Centerpartiets yrkande är naturligtvis en förbättring — där föreslås att detta skall vara en rättighet för kommunerna. Den motivering som regeringen har i pro positionen för att införa ett obligatorium är ganska märklig: det skulle se så illa ut om några kommuner begagnade sig av detta system och andra inte. Det är en underlig byråkratisk filosofi, att det måste se likadant ut i alla kommuner. Det måste vara riktigare att de kommuner som inte anser sig betjänta av representanter i en bankstyrelse skall ha rätt att fatta beslut i den riktningen. I så måtto är vi alltså på samma linje som centern. Men vi anser hela det nya förslaget felaktigt. Det nuvarande systemet fungerar enligt vår mening fullt tillfredsställande. Det kommer också in en annan komplicerande faktor i detta sammanhang. Det sägs i propositionen att de kommunala representanterna skall tillvarata samhällets intressen. Då får man alltså styrelserepresentanter med olika funktioner, vilket också bankinspektionen har framhållit olägenheten av. Om det någon gång skulle uppkomma en fråga om juridiskt ansvar skulle med andra ord övriga styrelseledamöter bedömas efter allmänna juridiska principer, medan en kommunrepresentant även skulle kunna åberopa som skäl för sitt ställningstagande att han hade en i lag fastställd skyldighet att se till kommunens intressen. Det är ju möjligt att kommunrepresentanten i en sådan här fråga skulle kunna känna sig skyldig att gå emot bankens intressen. Jag vill återvända till de mer allmänpolitiska principerna. Det är lyckligt att i varje fall vissa förändringar har ägt rum i den ursprungliga promemoria som framlades i finansdepartementet. I den föreslogs att varje kommun skulle ha en representant i en lokal bankstyrelse, vilka många gånger skulle kunna innebära att kommunrepresentanterna skulle vara i majoritet i styrelsen. Det förslaget har finansministern ändå tagit bort — det skall bli högst två kommunala representanter. Men dessutom fanns ett förslag om att de statliga representanterna i de olika bankstyrelserna då och då skulle sammanträffa för att under ledning av regeringen — finansministern — diskutera igenom sina ställningstaganden. Det tycker jag var det mest oroande i bakgrunden till lagstiftningen. Tanken var naturligtvis att dessa representanter vid de här sammanträffandena skulle få den indoktrinering, den ideologiska uppfattning, varom finansministern talade på partikongressen. Det kan ju möjligen gå så länge man har en socialdemokratisk regering. Men det ter sig kanske ur socialdemokratisk synpunkt något annorlunda om det i höst skulle bli en helt annan regering. Man frågar sig vad nästa steg blir om det här förslaget accepteras. Det blir kanske ytterligare statlig medverkan och ytterligare statliga kontrollåtgärder, 1. ex. att man bildar något slags organisation för de offentliga representanterna där dessa skall få direktiv från regeringen om hur de skall ställa sig i olika samhällsfrågor. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till våra reservationer 1, 3 och 5, till reservationen 3 under förutsättning att reservationen 1 vinner kammarens bifall. Om reservationerna 3 och 5 inte bifalles kommer vi att stödja reservationerna 2 och 4 från centerpartiet, vars förslag vi betraktar som ett mindre ont. Till slut vill jag för ordningens skull yrka avslag på reservationen 6, som bygger på en motion av herr Olof Johansson i Stockholm. Den motionen förefaller mig något omotiverad. Den har hängt med i flera år, och det är något förvånande att centerpartiet som helhet har ställt sig bakom den. Man kan ju inte bedriva bankrörelse hur långt ut i kommunerna som helst. Det finns ju ett intresse av både centralisering och decentralisering när det gäller bankrörelsen. Genom dessa kontorsstyrelser har vi ju fått en ganska långtgående decentralisering av kreditbeslut och annat. Jag har svårt att föreställa mig att någonting ytterligare skulle kunna vinnas genom den utredning som begärs i decentraliseringssyfte.

Herr talman! ”Stoppa inte in fler statliga och kommunala gubbar i bolagsstyrelserna. Fortsätt i stället försöksverksamheten ett tag till så man vet om de gör någon nytta eller inte. Och pröva samtidigt andra vägar, som kan vara mer effektiva, för samråd mellan företag och samhälle.” Detta uttalande återfinns under rubriken Ärligt svar i tidningen Vi, där man redovisar slutsatsen i Kooperativa förbundets remissvar över industridepartementets rapport Styrelserepresentation för samhället. Det som KF sagt om denna rapport kan också — för mig — gälla frågan om offentlig representation i bankerna. I KF:s yttrande, som är ett mycket ärligt remissvar på den här rapporten, kan vi finna många kloka synpunkter. I artikeln i Vi heter det: ”KF har alltså valt ärlighetens väg och det känns mycket riktigt den här gången. Särskilt som syftet inte är att hindra eller försvåra vare sig insyn eller samråd, utan precis tvärtom: KF vill att man skall pröva andra vägar för att nå dessa mål.

Vi har haft en lång debatt om ekonomins utformning. Folkpartiet har sin ideologiska uppfattning och vi har hävdat ramstyrningen som princip. Staten — riksdag och regering — skall sätta ramarna inom vilka de enskilda ekonomiska enheterna sedan skall kunna agera relativt fritt, naturligtvis följande allmänna lagregler. Det är alltså en viktig liberal grundregel att staten skall stå fri i förhållande till företag och institutioner. Därigenom kan samhället bättre fullgöra sin uppgift som en fristående kontrollinstans som har att opartisk fastställa de allmänna ramar inom vilka företag och andra har att röra sig. I det förslag, i näringsutskottets betänkande nr 37, som vi nu har att behandla föreslås, vilket tidigare redovisats av herr Börjesson i Glömminge och herr Siegbahn, att systemet med offentlig representation i affärsbankerna skall byggas ut. Inom de större bankerna i regionen vill nu regeringen tillsätta en offentlig ledamot av styrelsen. Och enligt förslaget skall även kommunfullmäktige i kommunen, där affärsbank har lokalkontor, ha rätt att tillsätta två ledamöter av styrelsen. Dessa representanter för det allmänna skall även ges rätt att delta i överläggningen inom direktionen eller i annat organ under styrelsen. Vi har yrkat avslag på denna framställning i propositionen av följande skäl: Vi anser att offentlig styrelserepresentation i privata företag skapar en oklar ansvarsfördelning mellan enskilda och offentliga intressen. Den innebär att riksdagsmän och kommunalpolitiker kommer att vara med och fatta beslut i företagens styrelser som de i andra sammanhang skall pröva. Det försvagar den offentliga kontrollen av företagens verksamhet och leder till att viktiga avgöranden undandras allmän insyn och kontroll. De här anförda synpunkterna på statliga och kommunala representanter i företagens styrelser gäller också affärsbankerna. Ett växande offentligt inflytande i bankerna genom representation i beslutande organ på olika nivåer skärper den redan starka koncentrationen inom kreditväsendet och skapar förutsättningar för en maktutövning i det tysta som vi inte kan acceptera. Den nödvändiga styrningen och kontrollen av bankernas verksamhet bör ske under öppenhet och insyn. Propositionens förslag om vidgad rätt för samhällsrepresentation i bankernas styrelser tillstyrks självklart av den socialdemokratiska utskottsmajoriteten. En ytterligare utökad central styrning ligger ju i linje med den politik man från socialdemokratiskt håll eftersträvar inom näringspolitiken, och varför göra undantag för bankerna? Statliga och kommunala representanter i bankernas styrelser innebär att dessa får medansvar för den konkreta politik som banken för. Därigenom försvåras deras uppgift när de sitter och skall ikläda sig rollen som oberoende kontrolloch övervakningsinstanser i statligt eller kommunalt sammanhang. När alla har varit med och hållit i skaftet brukar lusten till kritik avta. En sammanvägning av sådant slag kan inte ligga i allmänhetens intresse. Tvärtom innebär en sådan faror för en betydande maktkoncentration och minskade möjligheter till insyn och fri debatt om bankens åtgärder. Av de skäl som jag anfört anser vi i folkpartiet att den utvidgning som föreslås i propositionen av statliga och kommunala offentliga representanter i bankernas styrelser inte bör komma till stånd. Folkpartiet säger, som framgått av mitt inlägg, nej till den föreslagna utökningen av den offentliga representationen i bankstyrelserna. Detta kommer till uttryck i reservationerna 1, 3 och 5 som tillsammans innebär avstyrkande av propositionen 1975/76:53. Om reservationerna 3 och 5 förlorar i de förberedande voteringarna avser vi från folkpartiets sida att i slutvoteringen stödja det minst ”onda” av de förslag som då ställs mot varandra. Det innebär att vi i det läget kommer att rösta på reservationerna 2 och 4 av herr Gustafsson i Byske m.fl. Dessa reservationer innebär dels att man säger nej till generell rätt för offentlig styrelseledamot att delta i överläggningarna inom direktionen eller annat organ under styrelsen, dels att kommunerna själva får avgöra i vilken utsträckning de vill utse kommunala representanter till de lokala bankstyrelserna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 3 och 5 vid näringsutskottets betänkande nr 37.

Herr talman! Jag kan förstå att herr Bengtsson i Landskrona läser ut ur reservationerna att vi som står för dem inte är så förfärligt intresserade av offentliga representanter i bankernas styrelser. Det är ju inte särskilt förvånande. Jag redogjorde förut litet grand för den rapport som industridepartementet har avgivit i vad gäller styrelserepresentationen för samhället, och det är en intressant läsning. Bakgrunden till rapporten är ju att det sedan 1972 finns en lag som innebär att regeringen kan förordna offentlig ledamot i styrelsen för aktiebolag eller stiftelse — rätten är begränsad till större förvaltningsoch investmentbolag. Under försökstiden har 22 styrelser haft vardera en statlig representant, och i rapporten sägs bl.a. att de av staten utsedda styrelserepresentanterna upplevt sitt uppdrag som meningsfullt. Det sägs också att företagen visat god vilja och förståelse. Denna form av samarbete och informationsutbyte är ändamålsenlig, enligt rapporten, och det låter naturligtvis bra. Men erfarenheterna från det praktiska arbetet i styrelserna är anmärkningsvärt magra. Det sägs ingenting om hur de enskilda personerna kunnat förmedla åsikter och synpunkter vare sig från samhälle till styrelse eller från styrelse till samhälle. Rapporten måste i det avseendet anses som skäligen värdelös och kan inte åberopas som motiv för en utvidgning av verksamheten. Därtill kommer att "flertalet av de offentliga styrelseledamöterna själva anser att de suttit för kort tid i styrelsen för att på ett mera aktivt sätt medverka i styrelsearbetet. Det är kanske inte så konstigt då att stämningen i företagen är god. Den här rapporten från industridepartementet ger väl en tämligen klar bild av att det inte finns motiv för en utvidgning av den offentliga styrelserepresentationen till att gälla även för lokala och regionala banker. Om man vill vara ärlig, skall man väl säga att vad som föreslogs i propositionen är ett sätt att få bättre kontroll över bankerna. Eller är det bara fråga om att skaffa sig någon form av dekoration, som ger sken av ekonomisk demokrati, samhällsinflytande och medbestämmanderätt?
Herr talman! Jag förstår att det för den mycket uppriktige herr Bengtsson i Landskrona har varit svårt att försvara regeringens proposition i denna fråga. Därför har han också varit mycket mild i tongångarna. Jag skall ta upp en enda sak, nämligen representation för kommunerna. Herr Bengtsson var lika knapphändig som propositionen i det stycket och uttryckte bara en allmän förhoppning om att den föreslagna ordningen skulle vara av värde för kommunerna. Men i så fall borde man väl ändå kunna nöja sig med att gå på centerns linje, som innebär att kommunerna äger rätt att tillsätta representanter. Anser kommunerna att det är värdefullt för dem att utse styrelserepresentanter så har de möjlighet till detta, enligt reservation 2. Ett tvång tycker jag är helt omotiverat. På vad sätt skall nu kommunernas representanter bättre kunna ta till vara kommunens intressen än genom sin verksamhet i övrigt? Och kommer det nästa vecka att ställas krav på att kommunerna skall ha representanter i styrelsen för vilket företag som helst som är verksamt inom ett visst område? Det vore väl enligt detta synsätt en metod att ta till vara kommunens intressen, särskilt när det är fråga om ett större företag i en relativt liten kommun. Är det inte mycket mera värdefullt för kommunen och framför allt för dess mera framstående representanter att göra kommunens intressen gällande genom förhandlingar med företaget eller banken än att kommunen utser styrelserepresentanter som i realiteten kanske mer sitter som gisslan? De får ju en dubbel lojalitet. Jag kan inte förstå att det finns något skäl för att den ordning som föreslås i propositionen skulle vara till fördel för kommunen, och det vore intressant att få höra om herr Bengtsson kan ange hur det skulle gå till.

Herr talman! Jag vill understryka att allt vad herr Bengtsson i Landskrona talat om och betecknat som principiella skillnader inte är principiella skillnader utan olika bedömningar av det tekniska funktionssättet för kommunrepresentanter. De tre icke-socialistiska partierna står där på samma linje. Vi bedömer det hela så att utskottsmajoritetens förslag inte ger de tekniska fördelar som herr Bengtsson i Landskrona tror och anser att det gör. Skulle det gälla principiella motsättningar skulle det förutsätta att herr Bengtsson sade: Vi vill ha statliga representanter därför att vi är socialister. Jag misstänker att det är det som ligger bakom, inte herr Bengtssons yttrande, men hela det här förslaget och förarbetena. Där finns sådana tankar, och jag är rädd för att det kommer mer av det i fortsättningen.

Herr talman! Vilken enorm principiell vikt kammarens ledamöter tillmäter denna fråga visas bäst av de oerhört väl fyllda bänkarna i denna sal. När vänsterpartiet kommunisterna regelbundet återkommer med motion om förstatligande av de privata affärsbankerna, så är det därför att denna fråga är en maktpolitisk nyckelfråga. Det är en ideologisk fråga. De privata affärsbankerna är ett nervcentrum för samhällelig makt, en stöttepelare i den kapitalistiska strukturen. Koncentrationen och centralisationen på allt färre händer av kapitalet är en lagbunden tendens i en kapitalistisk ekonomi. När en sådan ekonomi når sitt mest mogna utvecklingsstadium — som den håller på att göra i Sverige — då når också koncentrationen av kapital sin höjdpunkt. Makten över det koncentrerade kapitalet flyttas då över från de enskilda företagen och branscherna. Den samlas i stället hos ett fåtal små finansgrupper. Dessa grupper kommer då att utöva den grundläggande makten över ett brett fält inom produktionsoch samhällsliv. De blir konglomerat av makt, omfattande de mest skilda verksamheter. Det är tungindustri och förädling. Det är handel och transport. Det är verksamheter till sjöss, till lands och i luften, det är serviceverksamhet och bostadsbyggande. Det är markspekulation och kraftverk. Det är kort sagt allt från barnmat och serietidningar till krigsflygplan och bomber. Det är forskning och köp av forskare och kunnande. Det är utlandsaffärer i EG-området, Brasilien, USA och Sydafrika. I Sverige utövas denna typ av utvecklad finansiell makt av i huvudsak två finansgrupper. Det är gruppen kring Skandinaviska Enskilda Banken och det är gruppen kring Svenska Handelsbanken. Inom många verksamheter har dessa grupper ett gemensamt intresse, de delar så att säga på bytet, eventuellt i kombination med någon av ett fåtal mindre sådana finansiella intressegrupper. Inget kapitalistiskt land, möjligen med undantag av Japan, kan uppvisa en så oerhört koncentrerad och centraliserad struktur när det gäller ekonomisk makt. Då uppstår frågan: om det från det breda folkflertalet, från arbetarrörelsen, utgår en långsiktig strävan att förändra den samhälleliga maktstrukturen — då måste en grundläggande prövosten för denna strävan vara hur man förhåller sig till finanskapitalets ställning i samhället. Man kan inte undgå att inta en klar attityd till denna ställning. Antingen står man på arbetarrörelsens gamla ideologiska grund — nämligen att en djupgående omvandling av samhällsoch maktförhållandena är politikens mening och mål. Eller också står man på det beståendes grund — att den privata kapitalmakten i princip skall accepteras. Hur man förhåller sig till bankkapitalets makt blir alltså en fråga om samhällssyn, om livsattityd, om trohet mot den svenska arbetarrörelsens idéarv och dess historiska uppgift. Det förvånande med utskottets betänkande i den del som gäller vårt krav på förstatligande, i år såväl som tidigare år, det är två ting. Det första är att de borgerliga och socialdemokratiska ledamöterna är helt överens om skrivningen när det gäller att avslå vår motion. De framträder med precis samma åskådning. Det är i och för sig kanske säreget. Man kunde ju kanske dock förmoda, att socialdemokraterna inte hade samma slags skäl för att gå emot den kommunistiska motionen som de borgerliga har. Att deras syn på frågan och deras ideologiska utgångspunkt dock var i viss mån en annan. Men så är det uppenbart inte. Stämmorna i den kör, som sjunger storbankernas och finanskapitalets lov, blandas i en sällspord harmoni. Något som jag, inom parentes sagt, under min tid i näringsutskottet hunnit bli rätt van vid. Det andra som förvånar är, att utskottet totalt missuppfattar frågeställningens politiska innebörd. Man tycks tro, av resonemangen att döma, att vpk kritiserar bankerna för att dessa inte sköter sin uppgift. Man hänvisar till att det finns insyn i bankväsendet med uppdrag att bevaka, hur bankerna sköter denna sin uppgift. Och denna bankinspektion, dessa offentliga styrelseledamöter osv. — de har inte haft något att anmärka. Storbankerna sköter sig bra — och det är klart att något annat omdöme inte är att vänta från folk som i allt väsentligt delar storbankernas ideologiska värderingar. Men det är inte alls det saken gäller. Storbankernas uppgift är att slå vakt om och bygga ut finanskapitalets ställning och att göra detta med den kapitalistiska profithushållningen som livsluft och med dess sociala värderingar som riktmärke. Och den uppgiften missköter bankerna absolut inte. Problemet består inte alls däri. Tvärtom. Det består ju i att det är just den uppgiften som de sköter. Utskottet resonerar som om det hela var en fråga om ren bankteknik. Men det är en fråga om samhällelig makt och om samhälleliga värderingar, om hela produktionens mål och mening. Utskottet är i sin självklara solidaritet med bestående maktförhållanden helt oförmöget att upptäcka någon som helst politisk problematik i frågan. Ett samhälle utan finanskapital ter sig för utskottet inte bara onaturligt och stötande. Ett samhälle utan SE-bank ter sig närmast otänkbart. Finanskapitalet finns, har alltid funnits, skall alltid finnas. Finanskapitalet sköter sig fint. Det producerar Viggenplan och exporterar pengar till Sydafrika. Gud har så velat. Det genanta för utskottets socialdemokrater är att de ideologiskt är på efterkälken — även i förhållande till den centerpartistiska motionen av Olof Johansson i Stockholm. Vi vpk-are menar att sådana försök till medveten decentralisering av bankstrukturen som Olof Johansson föreslår är i en utveckling, där de nödvändiga kapitalinsatserna ständigt stiger, ett något illusoriskt medel. Detta kan leda till ett tillfälligt bakslag för finanskapitalisterna, men de återhämtar lagbundet sina positioner och stärker dem. Vi har historiska erfarenheter av detta från Tyskland och Japan efter 1945. Men med all respekt för Olof Johansson vill jag säga att han dock har ställt det politiska maktproblemet. Han har gjort en analys, han har föreslagit åtgärder. Det är mera än vad majoriteten i utskottet har besvärat sig med. Finanskapitalet är maktcentrum för profitsystemet. Det är profiten som bestämmer vilka varor som skall produceras, hur de skall produceras och vem som skall producera dem. Profiten bestämmer hur stor utslagningen blir och hur lång livslängd arbetaren skall ha. Profiten bestämmer vad varorna skall kosta och hur långt man måste gå för att kunna köpa dem. Den bestämmer vilka sjöar som skall förgiftas och vilka skogar som skall skövlas. Min fråga är denna: Har det inte föresvävat de socialdemokratiska ledamöterna av denna kammare att det i alla fall i detta avseende var ett annat samhälle som arbetarrörelsens pionjärer på sin tid sökte se framför sig? Ett samhälle utan arbetslöshet, utslagning och miljöförstöring. Ett samhälle där de ekonomiska och tekniska ansträngningarna ägnas den sociala nyttan och angelägna mänskliga behovs utveckling, i stället för som nu privat förmögenhetssamlande, spekulation eller kommersiell försäljning för dess egen skull. Ett samhälle, där kortsiktig profit inte längre är vägledande, utan sociala värden och samhällsmål bestämda genom demokratisk diskussion. Har det inte föresvävat de socialdemokratiska ledamöterna att det är detta samhälle som det är arbetarrörelsens historiska uppgift att förverkliga? Och har de inte lyckats se att den maktpolitiska frågan om vem som kontrollerar bankkapitalet är avgörande? Har de inte sett att med accepterandet av rådande maktförhållanden på detta område också följer accepterandet av en borgerlig ideologi för alla samhälleliga och mänskliga förhållanden? Med mitt resonemang utmynnande i dessa frågor ber jag att få yrka bifall till vpk:s motion om förstatligande av de privata affärsbankerna.

Herr talman! Det sista herr Bengtsson i Landskrona sade var ett mycket intressant erkännande: vi står alltså på olika ståndpunkter. Eftersom vpk står för en socialistisk ståndpunkt, för arbetarrörelsens gamla socialistiska mål, måste ju herr Bengtssons senaste yttrande tolkas så, att han här icke står på samma ståndpunkt som arbetarrörelsens pionjärer. Han står således icke heller på den ståndpunkt som hans eget partis ungdomsförbund programmatiskt har framfört. De har nämligen hela tiden konsekvent hävdat att en viktig politisk målsättning för arbetarrörelsen av i dag just är nationaliseringen av affärsbankerna. Man kan sedan, herr Bengtsson i Landskrona, ha en mängd tekniska hjälpmedel för att på olika sätt effektivisera eller förbättra bankernas funktion med utgångspunkt från de behov man anser att den nuvarande samhällsstrukturen har. Jag bestrider inte att sådana har införts, och de har delvis varit nödvändiga eftersom bankernas samhälleliga roll har ökat. Men detta har inte på något sätt brutit sönder maktstrukturen. Denna - dominerad av det stora finanskapitalet — kan ju bara brytas sönder ifall man har en statsmakt och en politik som har detta som mål, och inte målet att försona sig med maktstrukturen, effektivisera den och hjälpa den till än större makt och till ett än starkare inflytande över de samhälleliga värderingar som bestämmer vår kommersialiserade och profitinriktade hushållning.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har ställt den frågan förr, och den är verkligen inte svår att besvara. Den kan enklast besvaras med en motfråga. Nog vore det väl orimligt om man vid en ändring i grunden av den samhälleliga maktstrukturen, av makten över kapitalet, skulle betala SE-Banken, Svenska Handelsbanken och deras stora aktieägare så mycket att hela socialismen förvandlades till en enorm avbetalningsskuld? Något sådant kan det rimligtvis inte bli fråga om, eftersom det då inte blir någon verklig maktförskjutning. Därmed är den frågan besvarad. Med avseende på det resonemang som herr Bengtsson i Landskrona förde om hur han förhåller sig till sitt parti och sitt ungdomsförbund konstaterar jag att socialdemokraterna som vanligt håller sig med en radikal attityd utåt i den ena marginalen av partiet och en konservativ i den officiella partilinjen.

Herr talman! Jag tänkte åhöra den här debatten i min bänk, men när jag satt och lyssnade på herr Andersson i Örebro tyckte jag att jag behövde göra några kommentarer till hans inlägg. Han inledde sitt anförande med att citera tidningen Vi, och det gläder självfallet en aktiv konsumentkooperatör att tidningen läses. I nr 9 i år i tidningen Vi finns en ledarkommentar som är rubricerad Ärligt svar, och det var ur den som herr Andersson fann anledning att citera vissa rader för att använda dem som ett inlägg i den här debatten. Jag tycker det är viktigt att framhålla, även om det på visst sätt framgick av herr Anderssons inlägg, att KF:s yttrande inte avsåg frågan om bankrepresentationen från samhällets sida utan avsåg en i industridepartementet författad promemoria, nr 6 år 1975, som är rubricerad Styrelserepresentation för samhället. KF tar klart avstånd från vissa tankar som finns däri. Men när man använder — som jag nog tyckte litet knepigt — den formuleringen och det avståndstagandet också i det här sammanhanget, anser jag att det finns anledning att ifrågasätta debattekniken. Det är faktiskt så, att i den fråga som nu är föremål för kammarens behandling - och beslut ganska snart — har KF en alldeles bestämd uppfattning, nämligen att bankerna och självfallet inte minst storbankerna och de stora provinsbankerna, har en mycket strategisk ställning i det svenska näringslivet och i samhället över huvud taget. Därför är det konsumentkooperationens bestämda uppfattning att samhällsrepresentationen bör finnas och utvecklas i det sammanhanget. Jag tror också jag vågar säga att händelser som på sen tid har timat i — får jag kalla det — den stora bankvärlden, och som på ett alldeles speciellt sätt har berört KF och konsumentkooperationen, ger ytterligare anledning för oss att stryka under det lämpliga i en samhällelig styrelserepresentation på olika banknivåer. Däremot vill jag rekommendera herr Andersson att fortsätta att läsa den här i sig intressanta ledarkommentaren. Där finns faktiskt ett resonemang som kan vara värdefullt att tillämpa på debatten i dag. I det referat som tidningen Vi gör av KF:s yttrande när man invänder mot en utbyggd styrelserepresentation i vissa bolagsstyrelser — alltså i normala företag — heter det: ”Förläng prövotiden i stället för att utvidga verksamheten, säger KF. Och pröva andra former för samverkan och information.

Jag tror det är en riktig uppfattning som kommer till uttryck i propositionen och i betänkandet. Men den uppfattningen vill herr Andersson inte vara med om. Jag tycker som sagt att herr Andersson skall fullfölja sina avsikter att knyta an till konsumentkooperationens mening och tillämpa den även i det här avseendet. Eftersom jag har en viss erfarenhet av samhällelig bankrepresentation - jag har förmånen att sedan några år tillbaka vara representant i en provinsbanksstyrelse — vill jag till slut säga att jag tror att detta är ett steg för samhället när det gäller att få möjlighet till en vidgad insyn i bankarbetet, påtaglig möjlighet att påverka bankernas verksamhet. Det vidare steg som man nu avser att ta med föreliggande förslag tror jag också är välbetänkt och synnerligen välgrundat. Jag ber alltså att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 37.
Herr talman! Jag läser gärna och med välbehag tidningen Vi varje vecka när jag får tidningen. Jag tror inte att herr Alsén lyssnade riktigt på vad jag sade. Jag citerade ordagrant det som stod med stor stil under rubriken: ”Och pröva samtidigt andra vägar, som kan vara mer effektiva, för samråd mellan företag och samhälle.” Sedan återgav jag också en hel del av vad som stod i själva artikeln. Men jag framhöll att det som sägs om KF i artikeln kan beträffande bedömningen av de offentliga representanterna i bankerna gälla för mig. Och att det var fråga om ett yttrande över industridepartementets rapport Styrelserepresentation för samhället det betonade jag särskilt, så det råder ingen tvekan på den punkten. Just som orden står i den här ledarartikeln tyckte jag emellertid att det var tillämpligt på mitt ställningstagande när det gäller bankrepresentationen. Men som sagt: Jag läser med välbehag och intresse tidningen Vi, som är en utomordentlig publikation.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse att herr Andersson i Örebro återigen understryker de här uttalandena, och jag hoppas att han också i fortsättningen kommer att ha glädje av att läsa tidningen Vi. Här står vi på samma grund och hyser samma mening. Vad gäller den tolkning som herr Andersson vill göra i fråga om samhällelig representation i bankstyrelser och pläderingen i tidningen Vi, så kan jag inte dela hans uppfattning. Men det är väl ingenting som herr Andersson väntar sig av mig heller.

Herr talman! Den här debatten upprepas ju gång efter annan, och i och för sig är det inte så mycket nyheter i den. Propositionsförslaget om representation i bankernas styrelser innebär ju inte någonting principiellt nytt ur maktkoncentrationssynpunkt, och det är främst för att betona detta som jag begärt ordet i anslutning till de reflexioner som gjorts om reservationen 6.

Storbankerna har ett stort inflytande i svenskt näringsliv. Vi har sett den utveckling som startades inte minst med fusionerna 1971 — bildandet av SE-banken — därefter Götabanken och sedan PK-banken. Nu har vi visserligen ett uppehåll i den här stegrade koncentrationsprocessen inom själva banksektorn, men det är ju ingen garanti för framtiden, även om de stora bankerna har ”lovat varandra” att inte köpa upp någon av de sex stora provinsbankerna eller väsentlig del av dessa provinsbanker fram till slutet av 1978. Vad som händer därefter vet man verkligen ingenting om. Det är just den här stegvisa förändringen av banksektorn som vi har kunnat se under 1970-talet och som inte minst herr Siegbahn riktade sig mot när han kunde iaktta en sådan aktivitet också från samhällets sida, från den socialdemokratiska regeringens sida, som steg för steg ökar samhällets inflytande över denna sektor. Om man nu från mina utgångspunkter är rädd för en fortsatt koncentrationsutveckling och en fortsatt stark maktkoncentration inom banksektorn och om man från moderat sida är rädd för att samhället skall få ökat inflytande, så borde vi kunna enas om att det vore bättre om vi hade fastlagt ett program för hur den här sektorn skall utvecklas. Det är helt enkelt en fråga om klarhet för framtiden, som vi i dag saknar. Detta är inte något principiellt nytt sätt att tackla sådana här viktiga sektorer inom svenskt näringsliv. Regeringen beslutade ju så sent som i november — på förslag av Byggnadsarbetareförbundet och Fabriksar betareförbundet — att göra en utredning om ett näringspolitiskt program för byggsektorn. Det är ännu en sådan här strategisk bransch som man ägnar särskilt intresse åt, därför att den är styrande för så mycket annat. Även om inte moderaterna och centern skulle komma till samma slutsatser i ett sådant näringspolitiskt program tror jag ändå att alla borde kunna enas om att den oklarhet som nu finns om utvecklingen i framtiden skulle man kunna komma till rätta med just genom ett näringspolitiskt program för den sektorn.
Herr talman! Jag förstår en del av de bekymmer som herr Olof Johansson i Stockholm här har givit uttryck åt. Men det är ändå litet märkligt att han som centerpartist förmodligen kommer att stödja centerns linje, som just accentuerar ytterligare statskontroll lägre ner i de regionala bankkontoren. Han borde tagit avstånd från den linjen och i stället gått på vår linje. Samtidigt som det har ägt rum en viss bankkoncentration har det skett en vidgad decentralisering av beslutanderätten när det gäller krediter och liknande. Men det är också på det sättet, att om vårt land skall kunna hänga med när det gäller de allt större finansiella resurser som krävs för ett vidgat näringsliv och vidgad export, så måste vi ha ett visst antal större banker. Det var ju det grundläggande skälet för den senaste bankfusionen. Därför tror jag att man måste acceptera att vi är tvungna att gå fram efter båda linjerna. Sedan kan jag inte låta bli att notera en sak, när jag nu ändå har ordet — även om herr Bengtsson i Landskrona inte behöver någon hjälp i debatten. Herr Svensson i Malmö sade att i vpk tycker vi så och så; vi är socialister. Eftersom herr Bengtsson i Landskrona tycker annorlunda är han inte socialist. När kommunister resonerar på det sättet kallas det med ett finare ord för dialektik. När vi andra enkla människor, borgerliga eller andra, talar om liknande ting är det argumentation. Det är väl inte alldeles obekant för herr Svensson att det finns åtminstone tio olika socialistiska teorier och ideologier. Herr Svensson lär ju vara en av de största potentaterna när det gäller utrensningar av icke goda socialister i det egna partiet, så det kanske inte är så märkligt att han har den uppfattningen att det bara finns en socialistisk linje.
Herr talman! Först vill jag rätta till ett missförstånd. Jag sade tydligt i mitt anförande att propositionen naturligtvis inte innebär att man angriper de grundläggande maktförhållandena inom banksektorn. Man skapar en möjlighet till ökad insyn från samhällets sida. Och vi tycker inom centern att bedömningen huruvida denna möjlighet skall utnyttjas eller inte bör göras av kommunerna. Därför stöder jag självklart också centerpartireservationerna i det avseendet. Sedan har vi också olika uppfattningar om vad som är nödvändigt för att tillgodose stora företags krav på service från bankerna i de internationella affärerna.

Det finns andra lösningar på det området.
Herr talman! Herr Siegbahn drar in de besynnerligaste ting i denna diskussion. Han är också mycket slarvig i sina uttryckssätt och talade bl.a. om att jag är en potentat som sköter utrensningar i vpk. Vilka utrensningar då? Det finns en medlem i vpk som i grundläggande frågor har visat sig vara så oöverens med partiets politik och talat om detta offentligt så eftertryckligt, att han så att säga har uteslutit sig själv. Det är den utrensning som har förekommit. Jag tror man skall dämpa uttrycken litet, när man vill beskriva den typen av företeelser. Jag är fullt på det klara med att det finns flera modeller av socialism, och det tycker jag man kan notera med uppskattning. Inom de socialistiska och kommunistiska partierna i Europa diskuteras dessa olika modeller mycket livligt. Jag tycker det är positivt. Det är en fruktbar och berikande debatt som kommer att klara ut vad det här egentligen handlar om. Det är inte alls det jag har anmärkt på, utan jag har sagt att det är beklagligt att vpk:s representanter är de enda här i kammaren som över huvud taget företräder en socialistisk åskådning. Ingen annanstans, inte hos någon annan, finns en modell av socialistisk typ i den samhälleliga diskussionen.

Fru talman! Kommunernas planeringsarbete och planeringsansvar ökade kraftigt genom beslutet att genomföra en riksomfattande fysisk planering. Ett utökat ansvar för planeringsarbetet bör följas av ett ökat inflytande över den markanvändning som slutgiltigt kommer att redovisas i kommunöversikt eller generalplan som ett samlat uttryck för en kommunal bedömning — naturligtvis inom ramen för de riktlinjer som riksdagen tagit upp i det fysiska riksplanearbetet. Samtidigt som vi behandlande Hushållning med mark och vatten antogs vissa ändringar i byggnadslagen, nödvändiga för att genomföra den fysiska riksplaneringen. Den fullständiga översynen av byggnadslagen sköt man däremot på framtiden eftersom det redan 1968 hade tillsatts en utredning, bygglagutredningen, för detta arbete. Man räknade med att bygglagutredningen skulle få fram sitt betänkande och att förslag skulle kunna läggas fram för riksdagen i sådan tid att den lagreformering som skulle bli följden av ett sådant riksdagsbeslut skulle kunna tillämpas när resultatet av den fysiska riksplaneringen lades fram och granskades. Under 1971 tog riksdagen ett beslut om skärpning av bestämmelsen om vad som skall anses som tätbebyggelse i byggnadslagens mening, en skärpning som innebär att redan den första byggnaden kan anses som tätbebyggelse under förutsättning att den kräver någon form av gemensamma anläggningar. Från centerns sida har vi väckt en motion om att vissa riksdagsuttalanden skulle läggas som lagmotiv till byggnadslagen. Bakgrunden till yrkandet är otålighet över att den samlade revideringen av byggnadslagen dröjer. Det blir därför på det sättet att generalplaner eller kommunöversikter kommer att bedömas av de granskande organen, t.ex. länsstyrelserna, med ledning av byggnadslagens nuvarande utformning och motiv, t.ex. vad gäller möjligheten till glesbebyggelse. I motionen har vi nämnt vissa uttalanden som riksdagen ställt sig bakom och som vi anser bör fogas som motiv till byggnadslagen, t.ex. att glesbebyggelsen inte skall motverkas av kravet på en planmässig bedömning, att glesbebyggelse är och kommer att vara den enda lämpliga bebyggelseformen i stora delar av landet. Det finns ytterligare några uttalanden av den här typen refererade i civilutskottets betänkande nr 16. Det är endera uttalanden av departementschefen i statsrådsprotokollet eller uttalanden som civilutskottet gjort vid behandlingen av den fysiska riksplanen och även vid behandling av motioner som berört riktlinjer för den fysiska riksplaneringen. Dessa uttalanden har riksdagen ställt sig bakom och vi anser att det är felaktigt om dessa riktlinjer inte kommer att beaktas vid plangranskningen.

Från centerns sida värnar vi starkt om det kommunala inflytandet — i det här fallet att det skall få ta sig uttryck i planeringsarbetet. Det är då naturligt att vi vill ge kommunerna både möjlighet och rättighet att låta sin planering utformas med stöd även av de principiella uttalanden som riksdagen i stort sett varit enig om. Jag skall ta ett konkret exempel för att bättre belysa vad vi menar. Eftersom herr Bergman i Göteborg senare kommer att tala väljer jag ett ärende från hans och mitt gemensamma hemlän.

Man sade sig då att det var markområden där det borde finnas möjlighet att tillåta glesbebyggelse, prövad på det sätt som angetts i principuttalanden. När planen skulle granskas av länsstyrelsen enades planenheten och den juridiska enheten om att göra granskningen i det här avsnittet med utgångspunkt från den skärpning av byggnadslagens bestämmelser som jag nämnde att riksdagen fattade beslut om 1971. Det innebär att länsstyrelsen uttalar att enligt byggnadslagens mening är all tillkommande bebyggelse i den här kommunen att anse som tätbebyggelse. Det betyder då att de principuttalanden som har gjorts därefter inte har kommit att beaktas vid prövningen av den generalplan som upprättats med ledning av 1972 års beslut om den fysiska riksplaneringen.

Fru talman!

Fru talman! Vad gäller reservationen 1 har herr Mattsson i Skee utvecklat innebörden av det ställningstagande som moderater, folkpartister och centerpartister har gjort. Vi moderater följer reservationen, då vi alltsedan glesbebyggelserätten försvann har blivit styrkta i vår uppfattning att riksdagen gjorde ett allvarligt fel, när denna allmänna rätt till glesbebyggelse utan alltför omfattande byråkrati försvann. Även om gällande regler kan medföra en smidig behandling av vissa ärenden i en del kommuner, är det uppenbart att lagen också ger alltför långtgående möjligheter att stoppa en naturlig och icke miljöförstörande mindre bebyggelse. Att en befintlig bebyggelse kompletteras för att exempelvis familjemedlem mar skall kunna samlas i en gårdsbebyggelse eller för att lantbrukare skall kunna erbjuda fritidsfolk ett hus kan inte allmänt sett betraktas som en naturförstöring eller på annat sätt vara skäl till förbud från myndigheterna. Moderata samlingspartiets motioner och reservationer under årens lopp har väl visat våra uppfattningar i frågan, och vår strävan att åstadkomma lagändringar i byggnadslagstiftningen står självklart kvar. Vi har i det särskilda yttrandet nr 1 utvecklat våra synpunkter rent allmänt sett. Men eftersom reservationen 1 är ett steg åt rätt håll när det gäller att skapa lika förutsättningar i olika landsdelar och stävja för långt gående praxis av gällande lag yrkar jag bifall till denna reservation. Med hänsyn till de svårigheter som tycks förefinnas när det gäller att få fram en ny byggnadslagstiftning kan det inte vara bra att bara sätta sig ned och avvakta det arbete som återstår och hoppas på att det under 1977 kommer en proposition om nya byggnadslagregler. Just nu finns både byggnadslagutredningen och departementspromemorior i ärendet. Kommuner vet varken ut eller in sett på sikt. Detta förhållande måste naturligtvis rättas till. I den utomordentligt viktiga frågan om glesbebyggelserätten finner vi det angeläget att man tar ett tag så snabbt som möjligt. I reservationen 2 återkommer vi moderater till en fråga, som gäller rättsskydd för markägare. Genom de många lagändringar som har tillkommit under senare år i marklagstiftningen har man nästan till alla delar tunnat ut markägarnas möjligheter att hävda sin rätt eller att få klara regler för markanvändning m.m. Att kommunerna skall ha möjligheter att planera ett rationellt samhälle är klart. Det är också givet att enskilda markägare måste acceptera inskränkningar för det allmännas bästa. Men det är knappast lika självklart att vi skall ha lagar, som är så uttunnade att man inte kan utläsa hur stora chanserna är att en kommun om några år vill göra anspråk på viss mark. Både expropriationslagen och förköpslagen, vilka vi diskuterar i andra sammanhang, ställer så ringa krav på en kommun att behöva motivera sitt ingrepp, att det i dag är omöjligt att bedöma risken för att myndigheterna skall göra anspråk på mark. Våra uppfattningar i dessa frågor och även i dem som jag nyss var inne på när det gäller reservationen 1 gör att det faller sig naturligt att det även i vår skärgårdsmotion, som till en del nu behandlas rent allmänt från marklagssynpunkt, finns krav på att redan givna löften och utfästelser till markägare samt befintliga översiktsplaner inte får frångås abrupt på grund av arbetet med den fysiska riksplaneringen. Detta utesluter självfallet inte att frågan om jämkningar kan aktualiseras i undantagsfall. Enligt vår uppfattning bör det då vara självklart att det skall finnas en rimlig ersättningsrätt för förlust av byggnadsrätt. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall även till reservationen 2.

Fru talman! För ungefär tio år sedan började politiker i USA reagera mot de alltmer komplicerade förslag som kom fram genom administrationen. Både senaten och representanthuset upplevde svårigheterna att bedöma framtida konsekvenser av alltmer avancerade tekniska lösningar. De som skulle fatta besluten hade mycket små — ofta inga alls — möjligheter att se de följder deras handlande kunde få. Många politiker ställde sig då frågor: Finns det en väg ur detta dilemma? Kan vi ändå inte få fram ett system som ger oss en möjlighet att se in bakom teknikens dunkla slöjor? Kan vi inte konstruera en lösning som ger oss en chans att se konsekvenserna innan vi beslutar? Det här var inget speciellt amerikanskt dilemma. Beslutsfattare i många länder och i vitt skilda situationer har mött samma svårigheter, har känt samma oro: Vilka konsekvenser får mitt beslut? I detta klimat, under denna press och i dessa svårigheter, men i ett klart försök att ta ansvar för framtiden och besluten föddes tanken på en teknikvärdering — tanken på att kunna tänka efter före. Teknikvärdering är ett försök att bedöma stora och komplicerade tekniska system utifrån andra synpunkter än bara tekniska och ekonomiska. Det är ett försök att se effekterna på hela samhällsekonomin, samhällets organisation och konsekvenserna för de enskilda människorna. I dag används teknikvärdering i många länder. Metoderna och utgångspunkterna är varierande, men tre huvudprinciper är gemensamma. Teknikvärderingen skall 1. vara en tidig varningssignal för att förhindra eventuella misstag, 2. studera konsekvenserna även i andra och tredje led och inte bara ta upp direkta effekter, 3. beakta alla gruppers intressen. Utifrån den sista principen förstår vi att teknikbedömning inte är något som uteslutande är förbehållet tekniker. En stor och bred grupp av människor med förankring i olika synsätt måste ingå. Teknikvärdering är ett system som redan vunnit insteg i Sverige. Sekretariatet för framtidsstudier gav förra året ut en rapport om teknikbedömning. Sekretariatet håller också i organisationen av tre svenska försöksstudier som ingår i ett OECD-program om teknikvärdering. För inte så länge sedan publicerade försvarets forskningsanstalt en studie som tar upp teknikbedömningens roll i beslutsprocessen. Ett annat tecken på hur aktuellt det här problemet är visar sig i TCO:s beslut att inrätta en teknikvärderingskommitté. Teknikvärdering är alltså en metodik som redan har prövats i Sverige och som är under snabb utveckling internationellt. Självklart är att all teknikvärdering skall göras av personer som står helt fria i förhållande till det objekt som skall prövas. Frågan om uranbrytningen i Ranstad är komplicerad. En lång rad av faktorer måste vägas mot varandra. Miljöfrågor med följdverkningar långt in i framtiden kommer att väga tungt i den slutliga bedömningen. Vi håller oss med bestämda regler för hur prövningen av en eventuell uran brytning i Ranstad skall gå till. Men denna prövning får svårt att ta hänsyn till alla de konsekvenser som kan följa med Ranstad. Nu har vi en enastående chans att försöka använda nya rön. Nu kan vi pröva teknikvärdering. Folkpartiet har flera gånger motionerat om att vi skulle satsa på teknikvärdering — men förgäves. Nu har riksdagen en stor konkret fråga att handlägga. Då bör vi pröva denna nya möjlighet. Problematiken kring Ranstad är stor. Den berör många människor. Den har många aspekter, både sociala och miljömässiga. Den kan få konsekvenser långt in i framtiden. I fallet Ranstad bör vi pröva teknikvärdering. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Det betänkande som vi nu behandlar omfattar elva motioner, men av dessa har bara tre följts upp i lika många reservationer. Jag skall bara göra några kommentarer till dessa reservationer. I fråga om den första är vi väl inom utskottet egentligen inte så oeniga som det kan synas. Vi var väl på det klara med att 1947 års bygglagstiftning har fått nya inslag allteftersom. Och med den arbetsmetod man har i rättstillämpningen, med lagtext och lagmotiv, kan det vara en svaghet i att man utöver direkta lagändringar har gjort uttalanden med hänsyn till frågor som har aktualiserats efter hand, vilket har medfört en viss oklarhet i tillämpningen. Det är dock inte på det sättet, som herr Mattsson i Skee påstod, att länsstyrelserna inte känner till vad riksdagen och regeringen har uttalat. Reservationen innehåller ju det betyget att de anvisningar, som planverket ger ut till ledning för tolkningen av de riktlinjer som angivits, är mycket bra. Sålunda blir även riktlinjer som inte har form av lagtext eller är av lagmotivskaraktär bekanta i varje fall på länsstyrelsenivå. Reservanterna vill alltså beställa en genomgång av allt som har uttalats i dessa frågor och se vad man kan arbeta in som lagmotiv i syfte att få en klarare tillämpning ute i landet. Men till hösten får vi som bekant en promemoria från regeringen — det är så klart annonserat som man kan begära —- där man har överarbetat den remissbehandling av bygglagutredningen, som vi alla vet var omfattande. Denna promemoria skall i sin tur sändas ut på remiss, och vi kan förvänta en proposition, inte under riksmötet 1976/77 men under hösten 1977. Allt talar för det. Därför ansåg utskottet det vara överflödigt att nu beställa en genomgång av den bygglagstiftning som riksdagen snart skall få ta ställning till genom en proposition. Det är ju samma folk som skall göra det jobbet i departementet, och det måste vara en felaktig arbetsordning att gå till väga så som reservanterna vill. För mig har det varit oklart vad som var skälet till att moderaterna anslöt sig till denna reservation. I den brasklapp i form av ett särskilt yttrande som moderaterna har hängt på reservationen står något om att det nya läget har skapat behov av den föreslagna genomgången. Mo deraterna har ju ingen speciell kärlek till riksplaneringen och vill väl inte ha alltför specificerade bestämmelser och hårdragna tillämpningsföreskrifter, utan de vill väl att kommunerna skall ha en viss rörelsefrihet. Ett striktare uttalande i lagmotivsform måste ju innebära motsatsen till det som herr Danell annars pläderar för. Om moderaterna med ”det läge som nu uppkommit”, menar lottläget i riksdagen och att speldjävulen så gripit moderaterna att de vill offra både gård och grund, dvs. sin egen ideologi, för att vara med här, vet jag inte, men troligen är det frestelsen att vinna en lottdragning som gjort att moderaterna varit med om reservationen. I sak är detta alltså ingenting som vi tvistar om. Vi säger: Låt arbetet med ny byggnadslagstiftning göras färdigt. Låt oss få promemorian till hösten och proposition hösten 1977. Därefter kan man iaktta allt det som hitintills har sagts och de värderingar som i dag finns på byggnadslagstiftningens område. Då får vi den utformning som vi egentligen alla vill ha. Men vi får naturligtvis ingen lottning i riksdagen, och det kan vara beklagligt för en del. Herr Danell talade om reservationen 2, som också är litet överraskande. Det är inte så länge sedan vi var helt eniga i den här kammaren om att de intentioner som riksplanen uttalar skall gälla vid tillämpningen ute i landet. Man skall därför inte låta gamla utfästelser gälla, utan riksplanens intentioner skall få slå igenom. Det har vi varit eniga om också då det gäller konkreta fall. Vi har varit ute och rest och sett på objekt som varit tvistiga och som är föremål för mycket publicitet — exempelvis Båven. Vi har då sagt att riksplanens intentioner skall genomföras. Vi vill genomföra det som riksplanen uttalar. Vi vill inte ha det bara som festtal utan det skall också gälla i praktiken, och då får de s.k. utfästelser som gjorts tidigare, baserade på föråldrade värderingar, vika för den vilja vi har i dag. Det var vi eniga om. Man har nu tydligen vaknat till och sett att detta inte var vad man hade tänkt sig. Nu vill man alltså ändra på det. Uppfattningen tycks vara att riksplanen skall vara någonting som vi skall ha och tala vackert om. Men vi skall inte tillämpa den, utan vi skall låta de gamla värderingarna styra handlandet ute i kommunerna. —- På den punkten är moderaterna ensamma. Sedan till herr Strömberg i Botkyrka. Jag skall inte säga så mycket om reservationen 3. Herr Strömberg utvecklade ganska mycket vad som kan sägas om teknikvärdering. Jag har försökt läsa in det. Det är inte så enkelt. Terminologin som finns i svensk text — som jag försöker tillägna mig kunskapen genom - är inte speciellt klar och enkel. Herr Strömberg sade att det döljs något bakom teknikens dunkla slöjor, men jag vill hävda att det framför allt bakom terminologins dunkla slöjor har dolts en mängd oklarheter. Det är nämligen inte klart fixerat vad som är teknikvärdering. Det är inte någon klart utformad och erkänd vetenskaplig metod. Teknikvärdering är ett mycket fint ord, och det kan användas i diskussionen, men det är mycket oklart. Teknikvärdering innebär väl egentligen att man samlar all möjlig kun skap för bedömning av något man håller på med — för att se hur det kan verka framåt i tiden, på så många områden som möjligt. — Det kan man säga om man försöker göra en formulering i enkla vardagliga ordalag. Så har det arbetats även tidigare, men nu skall det ske i litet mer ordnade former. I varje fall skall resultaten samlas under ett begrepp — enligt herr Strömbergs teknikvärdering. När det gäller just det aktuella objektet, Ranstad, får vi nu ett slags teknikvärdering; det redovisas synpunkter från olika intressenter inför den prövning som där skall ske. Synpunkter från alla möjliga håll kommer att beaktas vid den slutliga prövningen. Såsom underlag har vi någonting som vi egentligen skulle kunna kalla teknikvärdering, om vi nu var benägna att använda oss av så fina ord som man använder i andra finare salonger. Jag tror att vi på den här punkten kan vara helt nöjda med att det — med de metoder vi har att tillgå i det här landet — sker en uppsamling av de synpunkter som kan finnas på de ingrepp som görs i naturen, de eventuella skador som inträffar när det gäller naturen kring Billingen och verkningarna för framtiden. Som vi själva har sagt får vi den frågan hit till riksdagen för ställningstagande. I det sammanhanget har vi möjligheter att säga vår mening. Med detta, ärade talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Herr Bergmans i Göteborg inlägg föranleder bara ett par kommentarer från mig. Självfallet är länsstyrelserna informerade om vad vi beslutar här i riksdagen. Men däremot vet herr Bergman som en pragmatisk man lika väl som jag att man när man kommer fram till en juridisk tolkning och granskning av byggnadsplaner och byggnadsärenden lätt faller tillbaka på det som stadgas i en paragraf medan däremot riktlinjer och uttalanden från riksdagen inte tillmäts samma status. Det var det som jag påtalade och som jag belyste med exempel. Även från andra delar av landet finns exempel på denna som vi tycker felaktiga handläggning. Sedan vill jag notera att vi var principiellt ense, och det tycker jag är bra. Det är ju mycket värdefullt — oavsett hur det kommer att gå vid lottningen i dag i det här ärendet — att ett förslag från en regering, hur den än är sammansatt, följer de principiella uttalanden som man hittills under riksplanearbetet har varit överens om i riksdagen.
Fru talman! Beträffande reservationen 2 vill jag säga att man inte, som herr Bergman i Göteborg nu gör, skall dra ut konsekvenserna av resonemanget så långt att vi nu helt plötsligt skulle ifrågasätta den fysiska riksplaneringen. Det har inte varit några delade meningar om principerna för den. Däremot har vi moderater en annan mening om hur den skall genomföras i praktiken, om hur mycket man skall acceptera av planerande och hur snabbt planerna skall genomföras. Vår reservation bygger, som jag sade förut, på en rättstrygghetssynpunkt. Även markägare skall kunna kräva av samhället att bli informerade om vad som sker och att givna löften i form av t.ex. översiktsplaner skall kunna stå sig under viss tid, så att inte förhållandena ändras snabbt från det ena läget till det andra. Detta gäller i all synnerhet som vi vet att socialdemokraterna inte är benägna att acceptera kravet på ersättning åt dem som förlorar sin byggnadsrätt. Det gäller dessutom i det avseende som vi just nu behandlar en skärgårdsmotion. Vi talar där om en levande skärgård, där människorna skall ha rimliga möjligheter att bygga för att kunna fortsätta sin verksamhet. Beträffande reservationen 1 frågar herr Bergman om speldjävulen har gripit oss — i vår förtjusning inför att få vara med om en lottdragning skulle vi ha kastat oss i famnen på mittenpartierna. Nu är det faktiskt mera seriöst än så. Vårt ställningstagande är grundat på vår uppfattning att utfallet av de kommunala myndigheternas behandling av frågor om genomförande av gles bebyggelse inte skall vara som spel på rysk rulett. I dag har man ingen aning om hur kommunen kommer att reagera, eftersom olika kommuner handlägger dessa frågor på helt olika sätt. I syfte att försöka få till stånd en enhetlig behandling i olika delar av landet har vi avgivit vår reservation. Den är endast ett steg på en ganska lång väg mot det som vi i andra sammanhang förordar, nämligen helt andra principer i bygglagstiftningen. Att vi just nu vill driva på denna fråga inför nästa riksmöte beror på att vi faktiskt inte har en aning om vad som skall komma. En proposition i bygglagfrågorna kommer att framläggas hösten 1977. Men hänsyn till de departementspromemorior som kommit efter remissbehandlingen av bygglagutredningen måste jag tillstå att jag tar mig för pannan om de skall ligga till grund för en proposition. Jag hoppas att denna fråga dessförinnan kommer att bearbetas ytterligare en hel del i syfte att på ett bättre sätt ta hänsyn till folkviljan i dessa frågor.
Fru talman! Statskontorets tidning, Administrations-Tema nr 1 i år hade en ganska utförlig artikel om teknikbedömning. Där refereras bl.a. till en studie som är gjord av sekreteriatet för framtidsstudier. I rapporten sägs att teknikbedömning bör ingå som en naturlig uppgift i arbetet inom resp. samhällssektor. Vidare sägs att teknikbedömning betraktas mer som ett system än som en speciell metodik. Herr Bergman i Göteborg påstår nu att det inte finns någon klart uttalad metod. Detta motsägs klart av hur statskontoret ser på detta. Teknikbedömning har använts under en följd av år i olika delar av världen, och vi borde också kunna föra in den metoden i en så viktig sak som Ranstad. Vi har under de närmaste åren några stora industriprojekt i vårt land som medfört att människor som bor i områden runtomkring dem är mycket oroliga och undrar vad de kan leda till; de beslut som vi kommer att fatta om detta projekt kommer att få stora konsekvenser för framtiden. Det är därför rimligt att vi nu, utöver den metodik som i vanliga fall används, försöker föra in det system som finns i teknikbedömningen. Det finns också en annan viktig sak här, nämligen att teknikbedömningen skall utföras av någon som står utanför de intressen som finns med i den eventuella utbyggnaden. Detta är viktigt, eftersom det skulle skapa större förtroende hos de grupper, t.ex. miljögrupper, som engagerar sig i de här ärendena. Jag kan påminna om att ansökan om utbyggnaden av Ranstad måste tas tillbaka därför att man inte hade gjort de undersökningar som behövdes. Jag finner, fru talman, att önskemålet om teknikbedömning fortfarande kvarstår.
Fru talman! För att skydda mig mot politiska olycksfall vill jag till herr Mattsson i Skee säga att jag på intet sätt vill binda mig för att godkänna en proposition som kommer att lämnas, oavsett hur den regering är sammansatt som framlägger den. Visserligen känner jag en viss trygghet i förvissningen om hur den regering kommer att se ut som skall lägga propositionen, men olycksfall kan naturligtvis alltid inträffa. Jag vill därför bestämt säga ifrån att jag absolut inte vill svära på vad herr Bohman kan vara med och styra beträffande tillämpningen av den fysiska riksplaneringen — så på den punkten vill jag försäkra mig igenom att redan nu ha detta utsagt alldeles klart. Herr Danell säger att vi är överens om principerna för riksplanen. Ja, det är vi, men när den kommer till praktisk tillämpning för framtidens samhälle blir det kanske inte lika lätt att komma överens. Principerna är vackra och ädla och passar bra vid festligare tillfällen, men i den hårdare vardagen sätter man kanske andra intressen före dem. Därför är vi inte helt ense på den punkten. Sedan säger herr Danell att människor inte vet vilka löften som kommuner och andra har gett markägare för att dessa skall exploatera sin mark. Har det fattats ett beslut om att disponera marken på ett visst sätt, står det beslutet fast enligt lag, det är klart. Men när markägarna bara har fått utfästelser av annan karaktär, kan det innebära att dessa utfästelser kan ändras. Om de ändras, får markägarna finna sig i att den spekulation de gjort inte håller. Till slut vill jag bara säga att den risk som herr Danell talade om, nämligen att kommunerna kan fatta olika beslut om utbyggnad i sådana frågor, är jag inte alls ängslig för. Jag tycker tvärtom det kan vara ganska bra att det kan finnas litet variationer ute i landets kommuner i sätten att hantera de frågor som ligger i kommunernas händer. Jag håller nämligen järnhårt fast vid att om kommunen har beslutanderätten i en fråga är det kommunen som skall få besluta och ingen annan skall få lägga sig i den. Vi skall inte sitta här och fjärrstyra kommunerna och säga till dem att de har rätt att bestämma såsom vi tycker. En sådan styrning av kommunerna blir ju konsekvensen av herr Danells resonemang.
Fru talman! Eftersom de uttalanden vi ville fästa som lagmotiv grundar sig på uttalanden från socialdemokratiska statsråd och bastanta riksdagsmajoriteter utgick jag ifrån att dessa skulle hålla även efter valet 1976. För centerpartiets del är detta helt klart, och jag utgick ifrån att inte heller det parti som herr Bergman i Göteborg företräder skulle frångå sina uttalanden, om man då har kvar regeringsinnehavet. Jag vill i det sammanhanget framföra en avvikande mening beträffande herr Bergmans bedömning när han betraktar det som ett olycksfall om det skulle bli en annorlunda sammansatt regering. Jag kan inte hålla med om att det beslut som väljarna tillsammans på valdagen kommer fram till och som således utgör en uttalad folkvilja när det gäller den politiska sammansättningen av riksdagen skulle vara en olyckshändelse.
Fru talman! Jag har två kommentarer som jag vill framföra. Den ena gäller den fysiska riksplanen. När det gäller denna fråga har vi ju under de två omgångar som denna har behandlats i riksdagen bl.a. uppnått — till skillnad mot vad regeringen avsett i sina förslag — en hårdare anknytning till riksdagens arbete och större möjligheter för riksdagen och civilutskottet att följa arbetet. Vi har också uppnått att svårare problem til syvende og sidst skall lösas här och inte på regeringsplanet. Detta är naturligtvis en gång som faller oss avsevärt mycket bättre i smaken än den som annars hade varit aktuell. Vi har också i andra sammanhang försökt göra vad vi kan för att parlamentariskt fördjupa riksplaneringens arbete. Vad sedan detaljerna beträffar finner jag nu ingen anledning att gå vidare i debatten. Den andra kommentaren som jag vill göra gäller frågan om äganderätten och huruvida man kan inskränka den, kanske t.o.m. göra den fullständigt innehållslös i vissa kommuner med viss planeringsfilosofi, medan man i andra kommuner försöker ha en mer liberal inställning. Det är ju faktiskt detta det är fråga om. Man har gjort en lagstiftning som gör att man i kommunerna kan hantera detta ganska vårdslöst i vissa fall. Detta har vi hört otaliga exempel på. Herr Bergman i Göteborg behöver bara åka ut några mil på landsbygden i olika landsdelar för att snabbt bli varse vad den nya byggnadslagstiftningen egentligen innebär i praktiken, nämligen orimligheter i form av en våldsam byråkrati som sätter krokben för en nyttig utveckling även i glesbygden. Det är detta vi vänder oss emot. Vi anser frågan om äganderätten vara så viktig att vi har aktualiserat den i grundlagsarbetet. Då kan man inte bara hänvisa till den kommunala självstyrelsen och hoppas att socialistiska kommuner skall följa en lära, medan andra kommuner följer en annan lära. Det är inte rätt metod om man vill garantera medborgarna en vettig äganderätt till mark.

Fru talman! Man kan säga att bakom det jag säger här i dag ligger en ung norrlännings resa genom Sverige strax före senaste världskriget. Jag kom från nyodlingens land. Jag hade med spaden och yxan i hand varit med om att bryta upp nya tegar. Det var ett arbete som var mödosamt, men jag gjorde det med glädje. Jag känner till hur det är att se den första skörden på nyodlad mark, och jag kommer ihåg hur vi där hemma när vi experimenterade med att även odla vete och också lyckades någorlunda tänkte: Vilka möjligheter! På min resa upplevde jag sedan andra delar av Sverige. Jag upplevde sädesfälten, den odlade jordens bördighet, den mellansvenska slätten och så slutligen den skånska. Jag skall aldrig glömma vad jag kände inför skönheten och vad jag kände inför att det här fanns skörd, mat och levebröd. I bakhuvudet hade jag det stora nödåret 1867/68. Jag hade inte upplevt det, men jag hade suttit som barn och hört de gamla berätta hur det var då, när man sålde guldringarna för att köpa mat, när man väntade på att isen skulle försvinna så att det mjöl man fick från Ryssland omsider skulle nå fram. Man kände hungern. Därför var jorden, åkern, tegen ett kapital, en lycka och, som sagt, stor skönhet. Detta var värt att bevara, en klenod — den svenska jorden, som bär säd, som ger skördar. Vid denna tid var alla överens om att den hävdade jorden var värdefull. Sedan har utvecklingen enligt min mening inneburit en katastrof. Vi kunde få mat utifrån, vi kunde köpa. Jorden vart billig, nästan värdelös. Det blev en ny syn: tätorten, storstaden, koncentrationen. Kring en mängd gamla orter eller för industri välbelägna platser låg bördig mark, som utan vidare kunde exploateras och förödas. Man lade betong och asfalt, byggnader kom till liksom vägar, trafikleder och flygplatser. Den tusenåriga tegen blev industrimark. Det var den nya synen på försörjningen som krävde det, vår standard, vår utveckling till världens rikaste nation. Jag har ofta tänkt på några rader ur en dikt av Harry Martinson som jag har citerat förr och som säger att det finns skydd mot nästan allt, men det finns intet skydd mot människan. Det finns intet skydd mot vår välfärdshypotes, som den har formulerats hos oss i vår del av västerlandet. Med kompakt misstroende eller stort oförstånd mötte man alla förslag att vi skulle stoppa förödelsen av den odlade marken. Den nyrika samhällsplaneringen, den fina politiken, de röstgivande insatserna gick först. Också det kallades för hushållning med mark och vatten. Jag tänker på vad som hände när Sturup anlades — så relativt sent, så vansinnigt. För snart tio år sedan skrev jag i riksdagen motioner om förbud mot att ödelägga hävdad mark. Man svarade närmast att det var onödigt. Vi skrev motioner om jordreserv och jordbank, t.ex. 1973. Nu har bilden ändrats. Nu föreligger CU 1975/76:16. På första sidan anmäls en motion av mig, nr 381. Jag har den här framför mig. Där har jag sagt — hädiskt, tycker kanske somliga: ”Stundom har vanlig tanklöshet, stundom besinningslös planering och profithunger varit anledning till denna vandalisering av oersättliga tillgångar och omistliga värden.” Men jag står för det. Denna motion är besvarad i det föreliggande betänkandet nr 16. Man säger att så sent som i betänkandet nr 1 vid detta riksmöte har man behandlat saken, och det är riktigt. Det skrevs där bra, som jag tyckte, om skydd för åkermarken. Att jag motionerade igen i år beror på den debatt som har förts under den senaste vintern om ett stort flygfält i Östergötland. Jag har en känsla av att det finns besinningslösa krafter i gång, som aldrig sätter i fråga om man skall använda hävdad jord. Det finns ingenting som kan stoppa dessa krafter. Därför är jag fundersam när det står här i utskottets skrivning att ”ett skydd för jordbruksintressena kan skapas inom nuvarande system”. Jag är inte lugnad. Är verkligen författningarna kända? Ja, givetvis. Men efterlevs de i praktiken? Jag har sett så mycket som sker just nu ute i kommunerna; jag är ögonvittne till det. Häromdagen — på måndagsmorgonen — åkte jag ett skidspår och passerade en stor jordtipp, som nästan påminde om en ofantlig bergformation. Det var ohyggligt fult i landskapet. Dessutom vet jag att det är den bästa jorden från trakten som körts ut de senaste åren från husgrunder på det äldsta område av odlad jord som vi har i den trakten. Man har förklarat att det var ett resultat av en tidigare planering som inte gick att ändra. Jag är rädd för att det finns ohyggligt mycket av sådant runt om i landet. När det står att ”ett skydd för jordbruksintressena kan skapas” vill jag påpeka att detta är ett futuralt uttryck. Här använder utskottet en formulering som inger mig djup oro — ”kan skapas”. Man hoppas kanske att det verkligen skall fungera 1985 — är det meningen? Jag har en känsla av att man i dag har så mycket på gång som kan vara oroande, och jag hade med motionen velat göra ett litet inlägg, avge en protest från dem som liksom jag tycker att vi inte har råd att avstå från någon odlad jord mer. Världen ser inte sådan ut. Det är helt orimligt att det skall fortsätta som det har gjort, och jag hoppas verkligen att när civilutskottet har skrivit som det har skrivit, så skall detta vara ett viktigt uttalande som är gällande och kommer att efterlevas i framtiden.